Fru talman! Statsrådet talade om Eritrea. När det gäller den svensk som är fast i Eritrea var det väl lite att förhäva sig att man har gjort allt som behöver göras där. Det görs inte särskilt mycket för den svensken såvitt jag förstår. I alla fall görs det inte tillräckligt. Det är en annan debatt. Nu handlar det om de bortförda barnen - tvist mellan människor om vårdnaden, säger statsrådet. Men i de fall som vi har talat om här har det varit solklart vem som har haft vårdnaden. Det har inte funnits någon som helst juridisk tveksamhet om vem som har haft vårdnaden, utan den har den förälder som är kvar i Sverige haft i detta fall. Sedan finns det andra fall där det är på motsatt sätt eller där tvist kan föreligga. Så har det inte varit här. Checklistor finns. Men då är det väl kanske på sin plats att använda dessa checklistor så att man inte blir överraskad. Jag hävdar fortfarande att man blir överraskad och förvånad. Förutom frågan om möjliga böter vid utresan för illegal vistelse för denna flicka hade hon ju ett utreseförbud som hon fick eftersom domstolen ännu inte hade fastlagt att fallet inte skulle överklagas. Jag frågade tjänsteman på plats i Istanbul. Jo, det var borta. Jag ringer i stället till mina kontakter i den turkiska riksdagen som kontrollerar detta med polisen, och utreseförbudet var kvar. Jag tycker att om man har checklistor får man också se till att någon kontrollerar att man har följt checklistorna och att människorna faktiskt får den hjälp som de har förtjänat. Beträffande resurserna, Laila Freivalds: Hur många fler barn än de 70-80 som är borta nu och som väntar på att få hjälp ska behöva vara borta för att man ska öka resurserna så att det finns tillräckligt många handläggare, om det nu är det som är problemet? Är det antalet handläggare som är för litet borde man redan nu se till att man får hem så många som möjligt av dessa 70-80 barn och inte vänta ytterligare.
Fru talman! Jag tror att man går väldigt vilse i den här frågan om man tror att det beror på hur många handläggare på UD som ägnar sig åt ärenden med bortförda barn om barnen kommer hem eller inte. Då tror jag att man har en fullkomligt felaktig inställning till hur verkligheten och den här problematiken ser ut. Jag tror inte att det skulle hjälpa ett dugg om det vore många fler handläggare som hade i uppgift att ägna sig åt detta. Det handlar om att få människor att acceptera att man inte får föra bort barn olagligt. Haagkonventionen är inte till för att bestämma vem som ska ha vårdnaden, som Göran Lindblad tycks tro. Haagkonventionen är till för att återställa status quo. Det är domstolen i det land där barnet bor som ska avgöra vem som ska ha vårdnaden. Att det drar ut på tiden kan ha att göra med att det finns en rättslig tvist som pågår, och i det land där den pågår tar den tid. Men oftast handlar det om att man inte ens vet var barnet är någonstans. Den förälder som söker efter barnet är tvungen att genomföra ett detektivarbete och söka via kontakter av olika slag för att få information om var barnet finns. Man får försöka mobilisera polisen via centralmyndigheten i det landet för att leta efter barnet. Det är precis samma situation som när vi har det omvända förhållandet, det vill säga när det har förts barn olagligen till Sverige. Då blir vi tvungna att koppla in svensk polis och se till att man letar efter det barnet, och ibland tar det oändlig tid. Jag kan försäkra Annelie Enochson att alla får den hjälp de har rätt till. Men jag har en känsla av att Annelie Enochson vill att de egentligen ska få mycket mer än det som vi i dag har ett system för. Då tycker jag att Annelie Enochson ska ta ett annat initiativ, och jag är också beredd göra det. Vi kan medverka i det gemensamt. Vi kan tillsätta en utredning för att ta reda på vilken hjälp vi anser att barn bör få i den här situationen. Det handlar om någonting annat än det system vi har i dag.